Herr talman! Jag nöjd med Birgit Friggebos kommentarer till de lärdomar som jag anser att vi har att dra. Men jag skulle ändå vilja ställa den mer konkreta frågan: På vilket sätt är regeringen nu beredd att sätta in erforderliga resurser för att ha en bättre beredskap här, och är det några andra förändringar som förereds för att vi skall kunna undvika att vi hamnar i nämnda situation? Jag anser att det viktigaste är att sådana här situationer kan förebyggas och bemästras på annat sätt.

Fru talman! Det är jag som är den besvärliga parlamentariska situationen. Ny Demokrati hjälpte regeringen i gång, det får vi lov att erkänna. Vi har hållit regeringen på vägen, trots att den då och då kör och blundar samtidigt, vilket trafikutskottet inte tycker om. Våra insatser har, efter lång eftertanke, lett till en omprövning av inställningen till Ny Demokrati från Bengt Westerbergs sida. Tidigare var vi obefintliga, och nu är vi bluff och båg. Eftersom vi har hjälpt regeringen nästan hela tiden, måste det alltså vara Bengt Westerbergs bedömning av regeringspolitiken. Det är en intressant iakttagelse som sådan. Kanske är det den spricka som Ingvar Med en travestering av en dikt som har att göra med stora historiska bragder vill jag på ett glatt och försonande sätt utropa: ''Försoffas ej, du lilla hop!'' Uppmaningen, fru talman, var inte riktad till er utan mer till socialdemokraterna. Man lär sig en hel del i politiken, bl.a. det ganska märkliga att dynamiska effekter bara finns när man höjer turistmomsen, däremot inte när man sänker den. Vi hoppas att regeringen tillämpar denna sensationella innovation med omdöme, när man sedan skall börja tala om räntor, skattetryck, devalveringar. revalveringar osv., för annars kan det gå illa. Genom den klara höstluften har det då och då dragit en internationell bris. Vi har fått se huru som det fantastiska beloppet av 1 miljard i barnbidrag kan blåsa upp som ett hot mot den svenska kronan och det svenska folkets besparingar. Som av en händelse fick detta mycket riktigt riksbanken att kraftigt höja räntan. Det var mycket lärorikt. Vi har i dag lyssnat på radion, men vi har inte hört någonting om att Bengt Dennis ingripit för att rädda även teletaxorna. Ett större belopp än så har man däremot kunnat värna om, och det är det belopp som används för hemspråksundervisningen. Det var faktiskt det enda som man i hela regeringsförklaringen ansåg att man behövde värna om, och nu håller man på att värna allt vad man orkar. De enda som verkligen vill värna om hemspråksundervisningen, utöver de regeringsledamöter som gör det, är väl hemspråkslärarna själva -- givetvis av helt objektiva skäl. Ett belopp som är 14 gånger större än de belopp som jag har talat om är kostnaden för u-hjälpen, och den kan man inte ens diskutera, trots alla möjliga skandaler -- det skall jag senare återkomma till. Det finns också ett annat belopp som inte existerar, och det är ju intressant. Beloppet är gömt på ett par hundra olika ställen under olika rubriker. Men om man lägger ihop summorna, finner man att det rör sig om 13, 14 miljarder per år som går till organisationsbidrag, uppdelat på 160 olika givare och 220 A 4-sidor med mottagare varav en del är statliga organisationer, kommuner eller landsting. Detta är så att säga smörjmedlet i den svenska modellen, smörjan till rörelsen trots att rörelsen numera knappt rör sig. Jag tror inte alls att det skulle vara svårt att plocka ut 1 miljard om året ur dessa 13 miljarder. Det handlar om ren rationalisering och litet förnuft. Exemplets makt är stor, och det är viktigt att vi här föregår med gott exempel, dvs. att man skall gå extra hårt fram mot politikens egna organ och skyddslingar. Vilket är annars budskapet ut till väljarna? En utredning om organisationsbidragen skulle vara hundra gånger mer givande, mera väsentlig och avslöjande än socialdepartementets utredning om hur det är att vara fattig. Löneskatt på pensionärers löner är inte precis något sätt att göra det lättare för dem som i likhet med oss andra över huvud taget kan förbättra sin situation genom att arbeta. Alla kanske inte känner till det, men löneskatten utgår till yttermera visso på döda pensionärer. Om man därtill lägger att vi också har begravningsmoms, förstår vi att vi har kommit ganska långt i detta land, som fortfarande är världsmästare i skatt. Detta om de förunderliga skatterna och utgiftsposterna. Sveriges ekonomiska läge har beskrivits i dag. Alla låter likadant och alla är upprörda, fast av olika skäl. Man tycker gemensamt från rött till blått att småföretagen nu skall ha en nyckelroll. De kan rädda Sverige. Ändå behålls ovissheten in i det sista för dessa småföretag om det som är viktigt för dem nu, om de skall agera på kort sikt, t.ex. provanställningstiden, ungdomslöner och arbetsgivarperiodens sjuklöner. Det råder fortfarande en stor osäkerhet, och det är den osäkerheten som gör att småföretagen inte agerar. Man befinner sig fortfarande i ett läge där man som arbetsgivare är oförsäkrad under de två första dagarna, även om man kan försäkra sig emot dessa kostnader. Alla här kanske inte vet det, men problemet för ett litet företag är att om man har två anställda, är antingen noll procent sjuka, 50 % sjuka eller 100 % sjuka. Det är mycket sällan som siffran är 2, 3 %. Man skall nu noga följa vad som händer och om det är tillräckligt med 2, 3 % sänkning. Det är då intressant att följa hur man går till väga. Tänk, om företagen har lagt ner sin verksamhet innan man har följt färdigt! Reaktionen kan då bli: Hoppsan, de har visst lagt ner. Det här var ju tokigt. Så kan det gå, när inte haspen är på. Regeringen tutar och kör, i det här fallet med åtdragna bromsar. De viktigaste bitarna kommer tyvärr sist. Många åtgärder har varit goda för småföretagsverksamheten, men i verkligeten har man hamnat långt nere. Nu till det svarta Sverige. I dag intygar alla politiker att de minsann kommer från verkligheten, och det är ju bra. Vi vet då alla att den svarta sektorn är mycket stor, att vissa branscher nästan är kolsvarta, som vi brukar uttrycka oss. Konkursinstrumentet missbrukas systematiskt i vissa branscher -- jag kan inte namnge någon på grund av risk för repressalier, för det skulle i så fall kunna bli svårt för mig att ta en taxi. Det finns folk som bor och verkar i Sverige utan att ens -- skattemässigt och officiellt -- finnas här, vilket ju är intressant. De höga arbetsgivaravgifterna är direkt kontraproduktiva. Om de sänktes, skulle man kanske kunna komma till rätta med den här situationen. Myndigheters pålagor är oerhört betungande för småföretagare. Tänk, om varje riksdagsledamot skulle fylla i formulär om sin verksamhet, beräkna skatt på de sagda orden, ha kvitto på varje ord och samtidigt gå med vinst, nämligen framstå såsom behaglig för kunderna, i vårt fall väljarna. Och allt detta utan statligt partistöd, utan statliga traktamenten och utan fria resor! Det är småföretagarnas situation. En annan sak i detta sammanhang är ett förslag som vi har kommit med om en investeringsbank, som skulle kunna förbättra den småföretagande verkligheten, där många företag och människor skulle vara delägare i en privat bank, nej, på börsen -- jag beklagar, Ingvar Carlsson. Denna bank skulle vara beredd att satsa på allt det som vi i dag saknar, på småföretag, på tillväxt i små företag och på start av nya projekt. Vidare skulle denna bank ge kredit till de företag som i dag inte kan få kredit. Jag vill inte gå in på alla detaljer, för då blir det bara stopp för förslaget. I stället bjuder jag på det och hoppas att regeringen med sina kloka personer som man har gömda någonstans kommer att titta på förslaget. Jag skall nu tala om teletaxorna, och då går det en kall vind genom kammaren. Jag ursäktar för detta, fru talman. De nya kvastarna, bl.a. kvasten Tobisson, säger att vi i riksdagen inte skall fastställa teletaxor och biljettpriser. De som inte inser detta motverkar marknadsekonomin osv. Det låter ju tjusigt och modernt, men det är ganska obefogat i det här sammanhanget. Monopol måste alltid bevakas och med det snaraste avskaffas. Televerket håller på att förlora sitt monopol vad gäller rikssamtal. Bums, ramlade rikssamtalsstaxorna ner från 1:50 kr. till ungefär en krona. Där ser man vad nyttigt det kan vara. Även om genomsnittshöjningen skulle hålla sig inom de givna ramarna, är -- vilket Hans Gustafsson tidigare har påtalat -- dock omställningen våldsam, onödigt våldsam. Ju mer vi har forskat i detta, desto mer övertygade har vi blivit om att även televerket skall vara glad för att slippa se resultatet av sin tilltänkta nya taxa. Effekterna i Storstockholm är dramatiska och orealistiska. Från lokala företag har man -- om man har haft råd och tid att räkna på det här -- berättat för mig att de nuvarande kostnaderna skulle gå upp fyra gånger. Varken små företag eller små människor hinner räkna ut hur stor höjningen blir, men den blir i alla fall mycket betungande. Vi skall senare återkomma med en sensationellt intressant, tekniskt betonad för att inte säga elektroniskt, motion i denna fråga. Så över till u-hjälpen. Jag riktar mig till den från Afrika nyligen återvände Alf Svensson. Zebran är ett randigt djur, ränderna går aldrig ur. Vad menar jag nu med detta? Jo, man kan se på dessa frågor precis på det sättet. Under devisen ''En oljetanker till Cuba'' kräver vänstern att riksdagen skall ta avstånd från USAs övergrepp mot Cuba. Det låter ju ganska kul. Detta krav har alltså ställts under hösten. Vi har också sett en ny regering, vars ledamöter var ganska kaxiga i oppositionsställning. Jag vet själv att det är ganska lätt att vara det. Nu kör regeringen vidare på gamla spår och ger u-hjälp till vilka diktaturer som helst. De orkade inte ens göra sig av med Cuba och Vietnam. Moçambiques mygel i jätteformat bestraffades med att man nästa år bara skulle få 500 milj.kr. i stället för mer. Man undrar då vad fattigpensionärerna skall hitta på för sattyg för att bli bestraffade med 500 milj.kr. Enprocentsmålet skall tydligen uppnås trots vad som än händer i mottagarländerna och hur många SIDA-fiaskon vi än ser. Våra grannländer skall inte inkluderas hur fattiga och eländiga de än blir. Jag tror att man här i kammaren behöver vakna upp här och var -- jag tittar nu åt ett särskilt håll, fru talman. Ni är mycket generösa, men inte med era egna pengar, fast det här är inte fråga om era egna pengar utan om svenska folkets pengar. Tycker ni inte själva att det börjar se ganska misslyckat ut? T.o.m. levnadsstandarden har hela tiden sjunkit. Observera att de länder som mottar svenskt bistånd köper vapen för ett belopp 13 gånger så stort som det belopp vi ger dem i u-hjälp. Om man undantar Indien och bara räknar de andra 19 länderna köper de vapen för ett belopp 8,5 gånger större än den mottagna u-hjälpen. Endast Lesotho och Kap Verde köper vapen för belopp som är mindre än den svenska u-hjälpen. Hur får ni egentligen ihop det med det moraliska budskapet om att hjälpa dessa arma människor? Vi hjälper dessa arma människors icke så arma härskare att köpa vapen och stjäla pengarna till eget ändamål. Vet ni att konsulter och byggföretag lever högt på SIDAs alltför stora anslag och dåliga ledning? Det är känt i hela Affärssverige. Lägg ner SIDA! Bläddra vidare, som jag har sagt förut! Vi har ett förslag för att åtgärda u-hjälpen som jag tycker att alla skulle kunna vara överens om, nämligen att sprida ut anslaget för ett år över två år. Det är en metod som fungerar i andra sammanhang. Vem vet, kanske man även kan få litet nytänkande i denna kammare.

Fru talman! När jag lyssnade på Carl Bildt, tyckte jag att det lät som om han hade varit statsminister i nio år. Låt mig påminna om att Carl Bildt har haft det ansvaret i två och en halv månad. Det behövs nog längre tid innan man kan uttala sig i den litet stöddiga ton som Carl Bildt använde här. Och tänker Carl Bildt ett ögonblick på Bengt Westerberg, som sitter bredvid honom, när han säger att i regeringsfrågan -- vilka partier som skulle kunna vara stöd och inte -- sade man samma sak före valet som efter valet? Jag har avstått av rent humanitära skäl från att plåga Bengt Westerberg på den punkten. Carl Bildt slår även egna rekord, när han vill göra matmomsen till en merit för den nuvarande regeringen. Jag avstår från att kommentera det, för har ni så ont om argument för er existens är det t.o.m. värre än vad jag själv trodde. Sedan vill jag bara påminna om hur ni i valrörelsen skapade den borgerliga majoriteten. Ni lovade dyra grundpensioner. Ni lovade vårdnadsbidrag. Ni lovade nya miljarder till försvaret -- de generaler som påpekar detta nu anses vara gamla och förståndshandikappade nästan, om jag förstår Bildt rätt. Ni lovade på en lång rad områden massvis av saker som ni nu sviker. Jag vill nu inte fortsätta den debatten, eftersom det snart är jul, fru talman. Barn vill ju hellre ha hårda än mjuka paket. Det brukar vara strumpor i de mjuka och leksaker i de hårda. Men när regeringen delar ut sina julklappar till svenska folket, är det precis tvärtom. Om några få paket prasslar det mjukt och förväntansfullt. I de paketen ligger det ett rejält tillskott i kassan i form av sänkt skatt på förmögenhet, arv och gåvor. ''Från tomten till dem som har det gott ställt'', står det med stora bokstäver. Men den stora högen paket är hårda paket. I dem ligger den uteblivna barnbidragshöjningen, höjd skatt för folk med normala inkomster på grund av slopad rätt att dra av fackföreningsavgiften. Det är metallarbetarna, Carl Bildt, som då drabbas liksom av fördubblad egenavgift till arbetslöshetskassan, höjda hyror och karensdagar.

Fru talman! Det föreligger litet olika linjer i Ingvar Carlssons argumentation. I det inledande anförandet var den, om jag uppfattade det rätt, att vi nu har en regering som är ideologiskt övertygad och stenhårt driver en moderatledd, moderatinspirerad och av moderaterna i varje detalj konstruerad politik. Det var så det lät. Så lät det också, har jag förstått, från Allan Larssons sida i förmiddagens debatt. I senare delen av den här debatten, när Ingvar Carlsson var uppe nyss, är det tvärtom. Nu sviker moderaterna allt som har sagts under valrörelsen. Någon ordning får det väl vara i argumentationen! Antingen genomför vi fullt ut den politik som är designad av ett parti eller också är detta parti i full färd med att svika alla sina principer. Sanningen är väl den att vi, utan att jag vill göra något speciellt märkvärdigt av detta, har visat att det vi sade före valet är vi beredda att fullfölja efter valet. Jag har ibland fått mycket förvånande kommentarer både inom och utom landet -- jag har som bekant också varit utomlands -- om att vi har lyckats genomföra så mycket och har lagt fram så många förslag under hösten. Jag har hela tiden sagt att det inte är så märkvärdigt. Det är vad vi sade att vi skulle göra. Hur kan man då vara så förvånad över detta? Jag får då höra att de som frågar inte är så vana vid att politiken fungerar på det sättet i Sverige. Det här är väl inte menat som en hedersbetygelse åt denna regering, utan kanske som ett memento åt oss alla att det är viktigt med konsekvens i politiken. Vad gäller skattesänkningarna tar jag förvisso inte åt mig äran när det gäller matmomsen. Där står som bekant en mycket bred majoritet i denna riksdag bakom beslutet. Men vad gäller miljarder i skattesänkningar utgörs den absolut överväldigande delen av alla de pengar som läggs på skattesänkningarna av sänkningen av matmomsen. Den kommer alla till del. När socialdemokraterna talar retoriskt om förmögenhetsskatten och kapitalägarna, syftar de på förmögenhetsskatten på det arbetande kapitalet i de små och medelstora företagen. Åk runt i Sverige och se om det finns några rika och välmående småföretag i överflöd! Det är inte det som är problemet. Problemet är att de är ekonomiskt trängda och tvingas permittera och att de inte ser så ljust på framtiden som de borde göra. Det är de företagen som behöver förbättringarna, och de förbättringarna är så uppenbara att vi har t.o.m. fått vänsterpartiet med oss på att i princip genomföra dem. Fru talman! Med detta ber jag att få önska Ingvar Carlsson, som ledare för det största oppositionspartiet och andra ledamöter i den grupp han leder, en god jul och ett gott nytt år.
Fru talman! För undvikande av varje missförstånd ber jag att få meddela att också Ny Demokrati firar jul, och jag vill gärna önska alla en god jul -- givetvis via fru talmannen. Det har varit en mycket intressant debatt. Vi vet nu att Ingvar Carlsson är mer mån om Bengt Westerberg än vad Carl Bildt är. Vi vet också att Carl Bildt inte har varit statsminister i nio år och att regeringen ger strumpor i julklapp till folket. Vi vet också att den tredje vägen gick åt skogen innan den kom fram till vändpunkten. Nu säger Ingvar Carlsson att den enda vägen också går åt skogen.

Fru talman! Ian Wachtmeister ställde två frågor till mig. Den första var om vi var beredda att ge hjälp till att göra Sverige till ett turistland. Svaret på den frågan är alldeles självklart ja. Den andra frågan -- om jag förstod den rätt -- gällde om jag kunde uttala mig om vad Ny Demokrati är. Om det föreligger några allvarliga identitetsproblem internt inom Ny Demokrati, är det väl lämpligt att söka mera kvalificerad rådgivning än den som jag kan bidra med i den typen av frågor. I övrigt ber jag få tillönska Ian Wachtmeister och Ny Demokrati en god jul och ett gott nytt år.

Fru talman! För klarhets vinnande ber jag att få upplysa Ian Wachtmeister om att Ny Demokrati befinner sig i kammaren i Sveriges rikdag. Hit är ni valda av väljarna. Här har ni rätt att vara, och här deltar ni som alla andra i den fria debatten. Men nu blir det snart juluppehåll, och det kanske kan behövas på ett och annat sätt.

Fru talman! Den nya regeringen bildades kring en regeringsförklaring som markerar fyra stora uppgifter: att återvinna utvecklingskraften i svensk ekonomi, att forma en långsiktigt hållbar utveckling genom ett miljöansvar som utgår från vad naturen kan bära, att förbättra välfärd och social omsorg och anförtro åt den enskilda människan och familjen möjligheter att välja och att stärka Sveriges roll i Europasamarbetet. Årtionden av centralisering har medfört att politiken alltmer frikopplats från människors vardag. Allt fler människor känner sig främmande inför det politiska beslutsfattandet och de politiska partierna. Det har gett ny livsluft åt en del rörelser bl.a. på ytterkanten i vårt land. Det är en allvarlig utveckling. Centraliseringen har inneburit att byråkratin har vuxit som av egen inneboende kraft. Överblicken har gått förlorad. Styrförmågan försvinner. Förvaltningen riskerar att bli en självgående svårbegriplig byråkrati, kritiserad utifrån och med minskad kreativitet inifrån. Demokratin kan aldrig tas för given. Nu måste vi fördjupa och stärka demokratin. Det måste ske utifrån två huvudprinciper. Människors möjlighet att ta personligt ansvar och vara delaktiga i samhället måste kraftigt öka. Samhällsorganisationen måste också decentraliseras så att gemensamma offentliga beslut kan fattas så nära de berörda som möjligt. Ett slags maktkoncentration skall inte bekämpas med ett annat slags maktkoncentration. Makten kan inte försvinna, men den kan delas och spridas. Därför skall principen om mångfald, decentralisering, spritt beslutsfattande och ägande vägleda förnyelsen av både demokrati och ekonomi. Först när de många människorna har verklig möjlighet att vara med och bestämma utvecklingen -- och de många små och medelstora företagen erkänts som viktiga aktörer på marknaden -- kan vi skapa ett samhälle som förenar frihet och styrka, som fullt ut tar miljöansvar och som låter hela Sverige leva. Den nya regeringen har tagit sig an uppgifterna med kraft. En rad förslag har presenterats eller förberetts för att nå regeringsförklaringens högt ställda ambitioner. Låt mig beröra några områden som är avgörande för centerns regeringsmedverkan. I den allvarligaste arbetslöshetssituationen sedan 1930-talets krisår, behövs en aktiv arbetsmarknadspolitik. Arbetslöshet är ett besked till människor om att de inte behövs. Det är det mest förödande besked en människa kan få -- inte minst när hon är ung och försöker komma in på arbetsmarknaden -- det undergräver självkänsla och trygghet, ja själva människovärdet och innebär slöseri med mänskliga resurser. Arbetslösheten är orättfärdig också därför att den innebär att vi avstår från att nu, i lågkonjunkturen, rusta vårt land för att möta en kommande konjunkturuppgång. Det är självklart att nödvändiga investeringar i bl.a. vägar, järnvägar och skolor måste tidigareläggas. Det är precis det som regeringen har föreslagit. Arbetslöshet kan aldrig accepteras som ett medel i den ekonomiska politiken. Det har numera blivit ett uttalande som gäller över partigränserna även om det inte var så från början. Nu, när antalet verksamma enbart i tillverkningsindustrin har minskat med 70 000 på bara ett år och när det totala antalet varsel har stigit med 300 % -- 131 000 samma period 1990 -- då förstår alla att det behövs åtgärder på både lång och kort sikt. Det är därför vi tvingats, vill jag säga återigen -- för det är ju ingenting man önskar -- att gå in med ytterligare 1,3 miljarder kronor i arbetslöshetsbekämpande åtgärder genom regeringsbeslut i dag. Det behövs en politik som klarar hållbar tillväxt, som växlar ned kostnadsläget och tryggar jobben i hela landet. I både ekonomi och ekologi handlar det om hushållning -- att inte leva över sina tillgångar, även om en del exploatörer, både av människor och natur, inte förstår det. Regeringen har lagt om kursen och påbörjat arbetet att skapa ett nytt klimat för företagen. Skatten på arbetande kapital i småföretagen har nämnts här i debatten tidigare. Den har slopats, skogsvårdsavgiften likaså, den nämns mera sällan. Den handlar egentligen om en beskattning av växande skog. Den är därför viktig för skogsägarna för att de skall kunna utnyttja den resursen på ett riktigt sätt. Turistmomsen sänks, liksom momsen på inrikes persontrafik. Snart sänks löneskatterna i större delen av Norrlands inland -- genom en utökning både av geografiska områden och av ett antal berörda branscher. Norrlandsjordbruket värnas. Genom slopad skatt på ren etanol och annan inhemsk, miljövänlig energi främjas både nya marknader och god miljö. De här åtgärderna sammantagna är en början till ett åtgärdsprogram, som skall skapa nya framtidsmöjligheter i hela landet. Regional balans är en förutsättning för ett utvecklat och konkurrenskraftigt svenskt näringsliv. Regeringsförklaringens besked att hela Sverige skall leva måste därför vara vägledande inom alla politiska områden. Kommunikationerna skall förbättras och byggas ut i hela landet. Utbildningen och kulturlivet, inte minst den högre utbildningnen, skall stärkas i hela landet och fungera som drivkraft i utvecklingen. Regeringen har i dag lagt fast direktiven för den utredning, som skall se över småföretagens arbetsrättsliga roll. Vi fick en hel del kritik i valrörelsen för att vi över huvud taget dristade oss till att ta upp frågan till debatt. Vi har fått mera medhåll efter valet än före och nu kommer också förslagen. Syftet är att underlätta och förenkla regelverket för småföretagen, att skapa dynamik i stället för byråkratiskt krångel. Det var ett av centerns huvudkrav i valrörelsen. Med större frihet och flexibilitet kan småföretagen skapa fler jobb. Det gynnar alla. Men situationen på arbetsmarknaden kräver också omedelbara åtgärder för att motverka långtidsarbetslöshet och skapa förutsättningar för nya jobb. Det är arbetslinjen som gäller. Regeringen tvekar inte att ta fram de nödvändiga resurserna för att erbjuda jobb eller utbildning till dem som ställs vid sidan av den ordinarie arbetsmarknaden. Kontanta bidrag är alltid den sista utvägen. Låt mig också påminna om arbetslivsfonden, som aktivt och konkret bidrar till förbättrad arbetsmiljö, stärkt rehabilitering och på sikt förbättrad samhällsekonomi genom minskad sjukfrånvaro. Också här finns en kryptokritik man möter då och då, att fonden inte skulle vara till någon nytta, att den skulle vara en märklig skapelse som mera kommit till av politiska skäl än av reella skäl. Men så är det inte. Det handlar om att människor skall få kortare rehabiliteringstider än eljest och att få hjälp och stöd för att komma in på arbetsmarknaden så snabbt som möjligt. Tyvärr har inte alltid de rätta åtgärderna vidtagits tillräckligt snabbt i alla företag. Det finns dock undantag. Hittills har 2,6 miljarder kronor beviljats 3 200 projekt som totalt berör 885 000 anställda -- det är en femtedel av arbetskraften. Om 13 dagar sänks momsen på maten, resorna och turismen. Det är en stor framgång för centern. Men det gläder oss speciellt att det har gått att få majoritet för detta, alltså en bred uppslutning. Jag vill gärna säga att det är roligt även när mindre partier kan nå framgång i detta sammanhang -- jag tänker då i första hand naturligtvis på vänsterpartiet. Det som är viktigt att konstatera är precis vad Carl Bildt har sagt tidigare i debatten: de stora skattesänkningarna har gällt just detta. Det är här de många miljarderna har delats ut: och till att ta bort förmögenhetsskatten på arbetande kapital samt slopad skogsvårdsavgift. Detta är åtgärder som samtliga finns i centerns valprogram. Därför uppfattar vi dem samtliga som centerpolitik från början. Vi har ingen som helst anledning att dölja att vi är glada över att vi har kunnat få igenom de delarna i vår politik. Sänkningarna av momsen på maten och resorna betyder -- som bl.a. sparbanksgruppens hushållsekonomer har bekräftat -- mest för barnfamiljerna och pensionärerna, grupper som ofta lever med smala ekonomiska marginaler. Detta uppfattar vi som nyckeln till att kunna göra också annat, dvs. att få förståelse även för de åtgärder som skärper våra konkurrensmöjligheter. Det skapas förståelse hos människor för att också sådana åtgärder behövs, fast de inte alltid upplevs som helt rättvisa. Om 13 dagar tar Sverige också ett avgörande steg mot valfrihet i barnomsorgen. Alla lösningar som godtas i de lokala barnomsorgsplanerna kan erhålla statsbidrag. Nu startar regeringens arbete för att förbereda det andra steget i valfrihetsrevolutionen inom barnomsorgen -- vårdnadsbidraget, lika för alla barn. De sämst ställda pensionärernas situation ges särskild uppmärksamhet. Höjd grundpension utreds med sikte på att börja genomföras 1993. Det är riktigt att regeringen tvingats att prioritera kampen mot de ekonomiska obalanserna. Det leder naturligtvis ibland till den svepande typen av kritik om att ni gör ingenting på miljöområdet, varför gör ni inte det? Jag skall gärna ta upp den kastade handsken. All utveckling och alla beslut -- i politik, näringsliv och hushåll -- måste utgå från vad naturen tål. Vi som lever nu har inte rätt att föröda för de generationer som kommer efter oss. Bara genom att göra sambanden mellan ekologi och ekonomi tydliga kan vi skapa en utveckling som håller i längden. Bara genom att från början välja lösningar som står i samklang med naturen kan vi skapa en hållbar samhällsutveckling. Därför måste vi sätta pris på miljön genom miljöavgifter och andra tydliga och effektiva ekonomiska styrmedel. Därför måste vi ställa kravet på ren produktion. Alla som har arbetat med dessa frågor vet att det är systemförändrande frågor och att det tar sin tid att genomföra detta. Men arbetet har börjat. Det är bara att invänta resultaten. substitutionsprincipen på kemikalieområdet inte får genomslag, blir det nödvändigt att gå vidare och öka pressen för att nå en miljöriktig utveckling. Det är vi också beredda att göra. Arbetet med miljömärkning skall vidareutvecklas -- bara så kan vi alla som konsumenter få makt och möjlighet att välja god miljö. System för återanvändning och återvinning av förpackningar och avfall innebär ett avgörande steg till en resurshushållande ekonomi. Inriktningen skall vara att allt avfall återförs till naturens kretslopp. Att inleda den systemförändringen är en av den nya regeringens viktigaste uppgifter. Införande av en särskild avfallsavgift/skatt förbereds nu. Sverige är en av initiativtagarna till FNs konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro i juni nästa år -- och Sverige har därför ett särskilt ansvar att aktivt medverka till att konferensen når framgång. Den här konferensen måste bli handlingsinriktad: Det gäller skyddet av klimatet och bevarandet av biologisk mångfald med regler för bl.a. biotekniken. Det gäller i högsta grad livsstilen i iländerna och u-ländernas förutsättningar att välja miljöanpassad utveckling. Alla i vårt land delar i dag åsikten att det är rätt att investera i god miljö i våra östra grannländer. Det kan t.o.m. vara mer kostnadseffektivt är miljöinvesteringar på hemmaplan. Det synsättet gäller självklart även globalt. Miljöförstöringen känner inga gränser. Den blir inte mindre förödande för att den äger rum långt borta. De som vill avveckla biståndet till fattiga länder -- i sken av att pengarna gör bättre nytta i våra grannländer -- är offer för en grov felsyn. Vi har bara en jord och den är gemensam. Regeringen kommer att avsätta nya resurser för ekonomiskt och teknologiskt stöd till miljöanpassad utveckling i u-länderna. Det är ett löfte inför FN-konferensen om miljö och utveckling. Låt mig i övrigt tillägga att bland konkreta åtgärder, som även Lars Werner bör känna till, finns t.ex. sänkt skatt på ren etanol, sänkt skatt på vindkraft, sänkt skatt på persontrafiken, som jag nämnt redan. Vi gör en ytterligare satsning på kollektiva transporter och fattar naturligtvis många miljöbeslut som har sitt utflöde ur den miljöproposition riksdagen antog så sent som i juni. Miljöklassning av bilar har drivits igenom under motstånd. Regeringen har i dag fattat ett beslut som legat och väntat i tre år om hur mycket utsläpp som får komma från Saabs Trollhättefabrik. Det kan uppfattas som litet tufft, men det är viktigt för miljöns skull. Fru talman! Låt mig avsluta en dag som denna, när Ryssland, Vitryssland och Ukraina kan erkännas som självständiga stater och när Sovjetunionen inom kort för sista gången halar sin flagga, med att konstatera att det är uppenbart att vi är mitt inne i en dynamisk process som gäller hela Europas utveckling. Jag vill bara betona hur viktigt det är i ett sådant dynamiskt skede med bred politisk enighet kring de frågor som det här gäller: Sveriges roll i det framtida Europa.

Herr talman! Alla är överens om att det måste göras mycket för småföretagen. Jag vet att Olof Johansson och hans parti har försökt med det också. Men småföretagarna ruskar fortfarande på huvudet och tycker att det inte har hänt så mycket än. I mitt huvudanförande var jag inne på vad som fortfarande saknas. Jag hoppas att det blir mera action i regeringen och ber att denna hälsning framförs till övriga där. Min fråga till Olof Johansson är: Kommer mer att hända, och vad? Miljön är viktig, det vet vi allihop. Den är dessutom global, i varje fall i högtidstal. Om vi skulle få hundra gånger större effekt på att göra en miljöinsats i Jönköping än att göra den i Stockholm, skulle inte Olof Johansson göra den i Jönköping? Jag är i alla fall övertygad om att Alf Svensson skulle göra det. Nu ligger Baltikum ungefär lika nära Stockholm som Jönköping gör. Om man kan få hundra gånger större effekt på åtgärder där, är det då inte rimligt att man vidtar dessa åtgärder? Är Olof Johansson beredd att stödja kraftiga satsningar där? Jag talar om enormt stora satsningar, inte småpotatis. Som kommentar vill jag bara säga att jag tycker att våra små knep på hemmaplan, där vi har litet miljöavgifter och arbetar för att bli ännu duktigare än vi redan är, verkar på mig litet futtiga i sammanhanget. Det kan bara leda till en sak: Vi bestraffar oss själva och våra produkter. Sedan köper vi produkterna utifrån. Vad har jordklotet vunnit på det, Olof Johansson? Är det inte dags att tänka stort och framför allt att tänka på vad vi kan göra i vår omgivning, där det finns sådana fantastiska möjligheter?
Herr talman! Jag hoppas att jag inte onödigtvis retar upp Ian Wachtmeister, men ibland får jag en känsla av att Ian Wachtmeister har varit borta ur landet en längre tid. Debatten om att miljön är en helhet och att den gäller hela vår värld fördes bl.a. redan 1972 på världsmiljökonferensen här i Stockholm. Det är 19 år sedan. Miljön och miljöproblemen känner inga gränser, och det är det som är poängen. Alltså måste man verka på alla plan: nationellt, internationellt och regionalt, dvs. i Europa, i Östersjöområdet och globalt. Man har egentligen inte rätt att glömma någon del, utan tyngdpunkten måste läggas på alla delar. Frågan är sedan hur man skall prioritera. Många länder i världen befinner sig så nära överlevnadsgränsen att man av rent humanitära skäl, av rena överlevnadsskäl, måste prioritera den sortens insatser. Människor svälter ihjäl, ökenspridningen fortsätter och man hugger ned skogarna, eftersom man inte har något alternativ. Det är självklart att vi i de rika länderna måste ge människorna i dessa länder en möjlighet att hjälpa sig själva genom att initiera en verksamhet där. Detta behöver inte innebära en hård motsättning i förhållande till det vi gör här hemma eller det vi måste göra för att hjälpa våra grannar. Under det närmaste året kommer det att föras diskussioner om ett samlat miljöprogram för alla Östersjöstaterna. En av de underskattade men stora vinsterna av frigörelsen i Central och Östeuropa är ju att vi nu äntligen kan samarbeta i Östersjöområdet. Det blir ett samarbete som syftar till att plocka ut de värsta miljöskadorna och miljöskadekällorna och att angripa dem. Vi skall naturligtvis göra detta genom att mobilisera pengar från olika håll i världen, inte bara från Sverige. Det handlar här om att mobilisera Världsbanken, Europeiska utvecklingsbanken, Nordiska investeringsbanken och staternas gåvomedel för att få upp volymerna och få i gång verksamheten. Detta är en självklarhet. Det är en uppgift som den här regeringen verkligen är beredd att ta på allvar. Jag har under den korta tid jag har varit miljöminister noterat att det internationella arbetet tar alltmer tid, och det är -- tyvärr -- naturligt.
Herr talman! Jag har varit i Sverige länge och envetet. Detta säger jag som information till herr Johansson. Just av den anledningen ställde jag mina frågor, som handlade dels om småföretagen, dels om svenskt bistånd till våra grannar. Det är en fråga som vi kommer att återkomma till och som tyvärr kommer att bli mer och mer aktuell. Jag har ytterligare en fråga: Kommer Olof Johansson -- jag ser honom nu som en representant för regeringen -- att vara med på att satsa ungefär 150 milj.kr. av statliga medel på att främja svensk turism via ett helt nytt turistråd med proffs och allt som hör till? Skattebetalarna ser gärna att Olof Johansson, regeringen och vi riksdagsledamöter går med på den satsningen, eftersom de vet att de i så fall kommer att få tillbaka dessa pengar många många gånger om. Detta är att ta till vara en möjlighet, den enklaste och samtidigt mest storslagna vi har, nämligen vårt eget land.